Herr talman! Peter Persson har frågat mig om jag anser att min ekonomiska politik för jobb, företagande och social sammanhållning är framgångsrik. Han frågar även om jag anser att min ekonomiska politik för kommunerna och välfärdstjänsterna till medborgarna är framgångsrik. Under den ovanligt djupa och långvariga lågkonjunktur som följt i krisens spår har svensk ekonomi visat motståndskraft. Hade Sverige haft lika låg tillväxt som övriga EU-länder sedan 2006 skulle vi haft 100 miljarder kronor mindre till välfärd och jobbsatsningar i år. I stället har utanförskapet minskat med 200 000 personer och sysselsättningen ökat med 200 000 personer jämfört med 2006. Sverige har även kunnat behålla en av de jämnaste inkomstfördelningarna i Europa. Inriktningen på regeringens finanspolitik har fått beröm av både OECD och IMF. Viktiga reformer för att åstadkomma detta har bland annat varit jobbskatteavdrag och återupprättad arbetslinje i socialförsäkringssystemen. Regeringen har också satsat på utbildning och genomfört stora reformer när det gäller gymnasieskolan. Regeringen har även vidtagit åtgärder för att stimulera efterfrågan för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden, till exempel nystartsjobb, sänkta arbetsgivaravgifter för unga och sänkt moms på restaurang och cateringtjänster. Nu skjuter regeringen in ytterligare energi i ekonomin bland annat genom ökade investeringar i utbildning, infrastruktur, forskning och innovation. Fler i arbete stärker sammanhållningen och är grundbulten för starka offentliga finanser och bättre välfärdstjänster till medborgarna. En svag förankring på arbetsmarknaden är dessutom huvudskälet till ekonomisk utsatthet. Politiken måste därför fortsätta att verka för att skapa fler vägar till jobb för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det svenska samhället ska hålla ihop.

Herr talman! Tack, finansministern, för svaret! När jag lyssnar på Anders Borg i dag och jämför med vad han sade under den senaste socialdemokratiska regeringstiden är det helt olika budskap. Då beskrevs en sexprocentig arbetslöshet som en fullständig katastrof. Vi hade massarbetslöshet i landet, ett gigantiskt utanförskap. Nu är det närmast idyll, när vi har en arbetslöshet på 400 000 personer. Jag tycker att Anders Borg låter leende, som hälsningarna från Maramö i Värnamo kommun. Korv grillades, flaggor hissades och det var leenden framför fotografen. Men vi fick inte reda på någon politik, bara vad som åts. Man glömde berätta att i Värnamo kommun, där Maramö ligger, är arbetslösheten högre än under 90-talskrisen. 1 260 människor är arbetslösa i lilla Värnamo, och 600 av dem har varit arbetslösa i mer än ett år. 700 av de arbetslösa i Värnamo saknar a-kassa. Försörjningsstödet har exploderat i kommunen från 10 till nära 25 miljoner kronor förra året. Vidare träffar du 13 000 arbetslösa i Jönköpings län, från Gnosjö upp till Tranås. Se ut över landet med 400 000 människor arbetslösa! Jag vill hävda att det är effekten av en felaktig politik som bygger på en felaktig analys. Jobben skulle komma genom att lönerna relativt sänktes och genom flera instrument som det så kallade jobbskatteavdraget men också genom åtgärder direkt mot de arbetslösa. Man skulle pressa ut människor på en arbetsmarknad som var svag eller icke existerande genom att försämra arbetslöshetsförsäkringen. Det är en klassisk utbudspolitik som markant skiljer sig åt från den politik som vi socialdemokrater vill föra, nämligen stimulera ekonomin, skapa en efterfrågan och ge underlag för sysselsättning. Kan du, Anders Borg, påstå att politiken med relativa lönesänkningar genom åtgärder på främst skatteområdet har lyckats? Kan du påstå att det politiska instrumentet försämrad arbetslöshetsförsäkring och också sjukförsäkring för att få fler ut på arbetsmarknaden har lyckats, Anders Borg? Kan du i dag, den 8 mars 2013, efter många debatter här i kammaren ge ett svar på frågan om arbetslösheten har ökat eller minskat sedan du blev finansminister?

Herr talman! Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här, men jag tror faktiskt att Peter Persson har rätt, nämligen i den del av interpellationen där han tar upp vad som händer när människor hamnar i utanförskap. När tillvaron präglas av hopplöshet och människor saknar framtidstro, ja då sprids misstro och främlingsfientlighet. Det är dessutom en stor riskfaktor för ohälsa när människors frihet och tron på den egna förmågan inskränks. Det är när möjligheterna till livschanser tycks saknas som dessa problem växer. Det utanförskap som byggdes upp under brinnande högkonjunktur, under den socialdemokratiska regeringen, är det som vi har tvingats att hantera under de här krisåren. Och få kan förneka den framgång som Sverige har haft under den här tiden. Det har uppmärksammats, inte minst av internationella bedömare. För bara en kort tid sedan kunde vi läsa om detta i The Economist, och jag är helt säker på att Peter Persson har tagit del av artikeln. I går kunde vi höra från Riksbankschefen vad krisen har betytt för arbetslösheten i Sverige i förhållande till andra länder. I Sverige är förhållandet sådant att arbetslösheten i princip har legat still, trots krisåren, medan det i andra länder som Amerika, Irland och flera andra exempel har handlat om dubblering och ibland tredubblering av arbetslösheten. Mina frågor, herr talman, till finansministern är: Vilka faktorer är det som har gjort att Sverige har lyckats så bra i förhållande till andra länder under krisåren? Vad är det som är framgångsfaktorerna som gör att Sverige urskiljer sig så dramatiskt i förhållande till andra länder?

Herr talman! Nu gäller interpellationen hur politiken har klarat sig när det gäller klyftor och sammanhållning. Låt mig redovisa mina och regeringens utgångspunkter. Ett av de främsta kännetecknen för det svenska samhället och ett av de drag som vi har anledning att vårda mest är den stora sammanhållningen. Sverige är ett land som präglas av mindre skillnader än nästan alla andra länder. De nordiska länderna har samlat varit mer noggranna och skickligare på att hålla igen när det gäller klyftor än övriga länder i världen. Man kan till och med säga att det gäller Nordeuropa, för detta är ett drag som även präglar länder som Tyskland och Holland i ett internationellt perspektiv. Vi har större möjligheter för den som föds att förverkliga sina livschanser i vårt samhälle än i praktiskt taget alla andra samhällen. De nordiska och nordeuropeiska välfärdsmodellerna med makroekonomisk stabilitet och omfattande reformer för att förstärka strukturell tillväxt och få in dynamik har visat sig vara ett bra sätt att vårda och utveckla en välfärdsstat, ofta, precis som i Sverige, bäst uttryckt av regeringar som ligger lite höger om mitten, som vi ser i till exempel Tyskland, Finland och Holland. Låt oss bara se hur resultaten ser ut. Gini-kofficienten, det mått som man oftast använder för att beskriva ekonomisk skevhet, ökade under den period då Peter Perssons parti regerade med 27 procent. Det var alltså en kraftigare ökning än i andra OECD-länder under en period då man kom ur 90-talskrisen med en relativt hög genomsnittlig tillväxt. Under perioden från 2007 som vi har haft ansvaret, då vi har haft den kanske värsta ekonomiska krisen sedan depressionen, har Gini-kofficienten minskat med 3 procent. Låt oss inte göra en stor sak av dessa 3 procent. Låt oss säga att Gini-kofficienten har varit oförändrad. Under Peters Perssons partis ansvar steg den med 27 procent, under en period med god tillväxt. Under vår tid har den alltså stått stilla. Vi har lyckats bryta den ökning av inkomstskillnader som Peter Perssons regeringar drev fram. Låt oss titta på hur det är med materiell standard, som kanske är ännu viktigare än inkomstskillnader, för i ett bra samhälle ska också de som har tuffast villkor ha en rimlig standard. Det är ett anständighetsvillkor när det gäller fördelning. Och andelen med låg materiell standard har, enligt Eurostats mått, under den period som vi har haft ansvaret minskat från 2,1 till 1,2 procent av befolkningen. Vi kan också se hur det ser ut när det gäller barnen, för det är ofta ett centralt och viktigt mått. Även där har, enligt Eurostat, andelen med låg materiell standard minskat från 3,2 till 1,3 procent. Inkomstfördelningen har alltså blivit mindre skev, och de mest utsatta grupperna har en mindre andel med låg materiell standard i Sverige. Då kommer Peter Persson säga att det är sant för alla länder. Och det välkomnar jag, för då får jag en möjlighet att läsa upp hur det ser ut i andra länder. Där har det nämligen inte varit på det sättet. Vi kan titta på social rörlighet. Alltjämt tillhör Sverige, och de nordiska länderna, de länder som har mest social rörelse. Det är inte de anglosachsiska länderna eller de sydeuropeiska hierarkiska länderna utan vi som med den nordiska välfärdsmodellen med öppenhet och reformerad dynamik har fått en ökad social rörelse under senare år. Det är alltså 200 000 färre i utanförskap, 200 000 fler sysselsatta. Det är naturligtvis en väldigt bra utveckling, eftersom vi talar om perioden med den värsta ekonomiska krisen sedan depressionen. Alla utanför denna kammare är ju väl medvetna om vad som har inträffat i världsekonomin sedan 2008. Det är klart att arbetslinjen är en central del i att bygga ett samhälle som håller ihop. Det är fattigdomsfällor, inaktivitetsfällor och arbetslöshetsfällor som bygger skillnader, inte arbetslinjen.

Herr talman! De nya Moderaterna har ju haft en egen retorikskola under Per Schlingmanns ledning. Den handlar om tre grundbultar: Säg något, gör något annat och svara aldrig på frågor! Anders Borg är en fulländad elev i den skolan. Han vägrar alltid att svara på frågor om arbetslöshet, en massarbetslöshet som har exploderat och som biter sig fast. Han talar om olika statistiska förhållanden men aldrig om de svenska. Och det verkar ha varit någon annan än Anders Borg som försämrade arbetslöshetsförsäkringen. Jag ska tala om en människa bortom staplarna. Hon heter Monica Anderberg och framträdde i DN i tisdags. Hon var för tre år sedan projektledare för 200 personer på Sony Ericsson i Lund. Hon tappade jobbet, ett välbetalt och spännande arbete. Det var för henne en fullständigt omöjlig tanke, och så tror jag att många tänker. Men vem som helst riskerar att bli arbetslös. Det var 1 500 personer till som varslades i Lund vid den tidpunkten. Under de tre år som gått sedan hon blev arbetslös har hon sökt 140 jobb. Hon berättar öppet vad arbetslösheten gör med människor. Det blir ett slags social skamkänsla av att man inte gör rätt för sig, trots att man hela tiden är i gång och söker jobb. Anders Borg brukar ofta framhålla att om arbetslöshetsförsäkringen förbättras blir 30 000 fler arbetslösa. Tror Anders Borg att Monica Anderberg i Lund och andra arbetslösa föredrar arbetslösheten framför att få ett jobb? På vilket sätt underlättar det hennes återinträde på arbetsmarknaden om hon också har en stor ekonomisk börda att bära för att hantera vardagens ekonomi? Stimuleras hon och andra arbetslösa bättre att komma ut på arbetsmarknaden genom piska? Har den politiken lyckats, Anders Borg? Jag upprepar frågan. Har den andra politiska inriktningen att med skilda instrument sänka lönerna, restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för ungdomar och det allmänna talet om återhållsamhet lyckats? Låt mig repetera frågan. Det är enkel statistik och matematik. Är 400 000 mer eller mindre än 290 000? Det var 290 000 arbetslösa när du tog över, i dag är det 400 000. Har arbetslösheten ökat eller minskat med dig som finansminister, Anders Borg? Därutöver har Monica Anderberg och 400 000 arbetslösa straffats inte bara en gång för att de oförskyllt tappat sina jobb utan en gång till ekonomiskt av Anders Borg för att de blev arbetslösa.
Herr talman! Vi har hört finansministern förklara hur vi bygger Sverige starkt med sammanhållning och genom att ge människor större frihet, framtidstro och livschanser, inte bara en första chans utan en andra och kanske en tredje chans. Jag vägrar att acceptera att människor som en gång hamnat utanför aldrig någonsin ska få en andra chans. Det var här Socialdemokraterna misslyckades stort. Arbetslösheten hölls nere genom att man förtidspensionerade 140 personer per dag. Per dag, herr talman! Peter Persson! I vilka delar skiljer sig Socialdemokraternas politik i dag mot den politik som Socialdemokraterna förde under den tid då man förpassade människor i massmängd till ett utanförskap?

Herr talman! Låt mig göra ett personligt erkännande. När jag kom in i riksdagen drabbades jag liksom många andra riksdagsledamöter av problemet med en växande buk; jag gick upp i vikt. Det är säkert fler som kan vittna om detta problem. Efter ett tag tog jag tag i det och försökte äta mindre och träna mer, och jag lyckades ganska bra. Varje dag ställde jag mig på vågen, och det slog mig att vikten kunde variera ganska mycket. Hade jag ätit mycket salt och fått i mig mycket vätska kunde jag väga betydligt mer än dagen före och tvärtom. Då var det lätt att bli lurad att tro att jag antingen hade gått upp eller gått ned mycket i vikt. Men det man måste titta på här är trenden. Vart är vikten på väg i ett längre perspektiv? Hur kan man jämna ut det? Lite på samma sätt funkar det med arbetslösheten. Ibland är arbetslösheten högre, ibland lägre beroende på konjunkturen och hur det ser ut i omvärlden, om det går bra i till exempel USA, Grekland och Kina eller inte. Detta måste man ta hänsyn till. Man måste jämföra toppar och dalar och titta på den långsiktiga trenden. Jämför vi i dag, efter sju svåra år med en finanskris som har varit den hårdaste stöten mot den globala ekonomin sedan depressionen, med 2006 kan vi konstatera att vi i dag har nästan samma, ja, till och med lägre arbetslöshet och utanförskap än 2006 när konjunkturen var på sin absoluta topp. Man måste göra dessa jämförelser och inse att det är trenden som är relevant. Man måste också inse att trenden kan variera under ett år beroende på hur säsongen ser ut. Vissa delar av året är arbetslösheten naturligt högre och andra är den naturligt lägre. När Peter Persson jämför 290 000 arbetslösa 2006 med 400 000 arbetslösa i dag gör han en jämförelse som är den mest gynnsamma för hans retoriska utläggning i talarstolen. Det må vara hänt. Jag hade säkert gjort samma sak i opposition. Men ska man vara ärlig i den politiska debatten och försöka se sambanden är det svårt att konstatera annat än att det strukturellt i svensk ekonomi har skett en otroligt positiv förbättring. Trots den globala kris som vi har drabbats av har Sverige faktiskt fått 200 000 fler sysselsatta. Klyftorna har inte ökat, som Peter Persson påstår. Lönerna har inte sjunkit, som Peter Persson påstår. Välfärden har inte raserats, som Peter Persson påstår. Tvärtom är Sverige i den globala kontexten det land som kanske har lyckats bäst under de senaste sex sju åren, och det inser nog de flesta människor. Som flera andra debattörer har varit inne på blev vi utsedda till det stora föregångslandet av den internationellt erkända tidningen The Economist. Vi ska dock inte förneka att det fortfarande finns stora problem. Många är arbetslösa och många är fast i ett utanförskap i socialförsäkringssystemen. Detta måste vi arbeta med. Det är inget vi löser över en natt, utan det kommer att ta lång tid att rätta till. Frågan är i vilken riktning vi ska gå. Ska vi gå i riktning mot att det ska löna sig att arbeta och att anställa och att vi ska sänka trösklarna? Eller ska vi gå i motsatt riktning som Socialdemokraterna vill och höja skatterna och bidragen så att det lönar sig sämre att arbeta? Hur blir det färre arbetslösa då, Peter Persson?
Herr talman! Det finns många olika aspekter på denna fråga. Jag vill tillägga en sak apropå att Peter Persson anförde den sänkta skatten på serverad mat som något väldigt klandervärt. Herr talman! Låt mig erinra kammarens ledamöter och de ärade åhörarna på läktaren om att man i Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets program från den 31 augusti 2010 tydligt kan läsa att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet utlovade sänkt skatt på serverad mat om de kom till makten. Herr talman! Jag tycker för den här frågan att man inte kan hysa stor respekt för Socialdemokraternas nuvarande angrepp på denna punkt. I stället borde ni vara glada över att regeringen och regeringspartierna har genomfört den politik som ni gick till val på 2010.

Herr talman! Det är kvinnodagen i dag, men det syns knappast i talarstolen just nu. Jag kunde inte låta bli att anmäla mig till debatten när allt fler börjar skönmåla utvecklingen i Sverige i dag. Det är våldsamma överdrifter från borgerligt håll att påstå att det inte har blivit sämre utan har blivit bättre. Arbetslösheten går upp och ned, säger Fredrik Schulte, och det är naturligt. Nej, det är ingen naturlig fråga, utan det är något som man politiskt kan påverka genom aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder och genom att föra en aktiv industripolitik, vilket den här regeringen inte gör. När man var i Davos talade man till och med från statsministerns sida om att industrijobben i Sverige försvinner, att det inget som får utvecklas i Sverige. Det är oerhört märkligt uttalande mot bakgrund av vad som sker i Sverige, samtidigt som en ansedd ekonomisk tidskrift skrev mycket tydligt bara för ett par veckor sedan att stora svenska industriföretag är oerhört framgångsrika, att det skapas jobb inom industrin och att industrin har stor betydelse för den tjänstesektor som vi har i landet. Okunskapen på den borgerliga sidan är väldigt stor, vad jag kan förstå. Fördelen med riksdagen - när vi tittar på vad som händer när det gäller ekonomiska klyftor i samhället som ökar och när vi tittar på hur arbetslösheten breder ut sig - är att vi representerar olika delar av landet och kan se hur det är på hemmaplan, precis som Peter Persson redovisade från Jönköping. Jag kan också från Göteborg, som jag kommer från, se att vi får allt fler som är långvarigt arbetslösa. Det kan man se också på andra håll runt om i landet. Men om man bara är fokuserad på att titta på vilka beräkningar och studier olika ekonomer gör och inte ser på verkligheten, då kan man ju tro att det är som ekonomerna säger, de som sitter här någonstans i Stockholm och räknar. Gå ut i verkligheten och titta på hur det ser ut! Vi ska debattera mer om det när vi behandlar nästa interpellation, som handlar om arbetslöshetsersättningen. Men titta på fas 3! Titta på de människor som finns i fas 3, de drygt 30 000! Se på den situation de har! De kan inte gå till en arbetsgivare och säga: Jag är just nu i fas 3. Vad säger nämligen arbetsgivaren då? Han vet att den institution som denna regering har infört för människor med arbetslöshet innebär att man inte är anställbar. En arbetsgivare säger: Den som är i fas 3 har ingen kompetensutveckling, han har ingen vidareutveckling, han eller hon är en förlorad person på arbetsmarknaden. Därför vågar man inte berätta att man är i fas 3. Det är en oerhört kränkande åtgärd som denna borgerliga regering har infört för människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ni tog bort plusjobben, som hade 16 000 människor i riktiga sysselsättningar i kommunerna. Det tog ni bort! De hade riktiga kollektivavtal. Poängen med kollektivavtal är att man har lön och sociala avgifter betalda och får sina pensionspoäng. Det har ni helt tagit bort med de åtgärder som ni har vidtagit. Det är därför de ekonomiska klyftorna ökar, Anders Borg. Det är det som är problemet. De systemförändringar som denna regering har infört börjar nu verka mycket tydligt för allt fler människor. Det är därför den ekonomiska politiken skapar ökade ekonomiska klyftor och ökad utslagning i samhället.
Herr talman! Peter Persson och Lars Johansson hävdar att de ekonomiska klyftorna nu ökar i Sverige. Låt mig för tydlighetens skull upplysa dem om detta: Gini-koefficienten låg på 0,22 år 1995. När Socialdemokraterna hade styrt i fyra år hade Gini-koefficienten ökat till 0,24. När vi kommer fram till år 2002 hade den ökat till 0,258. När Socialdemokraterna lämnade ifrån sig regeringsmakten år 2006 hade den ökat till 0,28. Är det inte en ökning från 0,22 till 0,28, eller har Peter Persson annan statistik? I så fall vill jag gärna höra den redovisad i riksdagens talarstol. Annars har OECD framhållit att Sverige under de här åren avviker genom en kraftig ökning av skillnaderna. Låt mig bara för att frågeställningen ska vara klar poängtera att Gini-koefficienten år 2007 var 0,30. År 2011, som är senaste året vi har en siffra för, är den 0,29. Såvitt jag förstår är 0,29 lägre än 0,30. Det bästa mått vi har på inkomstskillnader - som alla forskare säger är det bästa måttet - har alltså minskat. Ena perioden har den ökat med 27 procent. Det är en rätt kraftig ökning, kraftigare än de flesta andra länder. Den avviker internationellt och har framhållits på det sättet. Andra perioden har den ökat i många andra länder. Kom gärna och säg att den inte har ökat i andra länder, så ska jag gärna läsa upp siffror för hur det har gått för andra länder under krisen, för det förbättrar nämligen jämförelsen med Sverige. Sedan lägger jag till låg materiell standard, barnen och social rörlighet. Frågeställningen gällde med vilken statistik jag kunde hävda att arbetslinjen har varit framgångsrik. Låt mig då upprepa: Gini-koefficienten har inte ökat lika snabbt som under den socialdemokratiska tiden. Barnfattigdomen har, med de mått som Eurostat använder för låg materiell standard, minskat. Social sammanhållning i termer av social rörlighet är fortsatt hög i Norden. Det måste ändå vara tydligt. Sedan måste jag tacka Peter Persson för hans andra vändning i debatten, när han säger att det har varit sänkta löner. Jag vill då passa på att läsa upp den prognos som kommissionen gör för reallöner. Det är enligt kommissionen en reallöneökning förra året på 2 procent i Sverige, att jämföra med att den har minskat med 0,3 procent i övriga Europa och euroländerna. I Sverige har den alltså ökat med 2 procent, och i övriga länder har den minskat. Jag kan också ta siffrorna för 2013 och 2014. Då säger man 1,7 procent för Sverige och 0,2 procent för övriga Europa, båda åren. Peter Persson står här i talarstolen och säger att vi i Sverige har sänkt lönerna. Men Sverige avviker med en kraftig reallönetillväxt i tider av svår kris. På vilket område har lönerna sänkts? Det har gjorts ett antal avtalsrörelser sedan jag blev finansminister. Jag vill ha ett exempel - ett enda exempel från Peter Persson. Är det Metall? Vilket Metallavtal var det? Är det industrifacken? Jag minns inte det avtalet. Är det Kommunal? Vilket år var det när lönerna sänktes? Vilket fackförbund är det som i den här avtalsrörelsen, efter en lång period av låglönepolitik och sänkta löner, går fram med krav på sänkta löner? Vilket är det? Finns det ett enda exempel? Finns det ett enda område i samhället där lönerna i dag är lägre än vad de var när jag tillträdde som finansminister? Nej, det är Socialdemokraterna som har bekymmer. Man biter sig fast i en misslyckad bidragspolitik. Det enda man har att säga till väljarna är: Vi ska höja skatterna på jobben för att höja bidragen. Men jag ska tacka för den hållningen, för Peter Persson håller fast Socialdemokraterna i en politik där man förlorar val, och det är jag naturligtvis den förste att tacka för.
Herr talman! Det finns ett problem med Moderaterna. De håller hela tiden - Anders Borg och hans medhjälpare - samma tal som de gjorde på våren 2006, när de var i opposition. De vägrar ta ansvar för utfallet av sin politik. Vill du träffa sådana som har fått sänkt lön, Anders Borg? Hur många av de 34 000 i fas 3 vill du träffa? Du kan få namn och adress i eftermiddag och göra en turné till dem och berätta om den gyllene tid du har skänkt dem. Varenda ekonom i detta land vet att det bärande elementet bakom jobbskattesänkningen är att få ned den relativa lönenivån. Många ekonomer säger: Anders Borg, du som är ekonom borde väl kunna erkänna att det är den politiska inriktningen? Sänkningen av a-kassan får ned den allmänna lönenivån. Det är den strategi som ni använder. Det är klassisk utbudspolitik och klassisk högerpolitik. Kan du börja tala om att arbetslösheten faktiskt är lägre i andra länder - Storbritannien, Belgien, Finland, Luxemburg, Danmark, Holland, Australien, Tyskland - särskilt när det gäller ungdomar men också på andra områden? Det är på gränsen till falsifikationer när du, Anders Borg, använder början av 90-talet och den djupa kris som vi ärvde efter er som mätpunkt och jämför det med dagens situation. Vad debatten handlar om i dag är att er politik har ökat arbetslösheten med långt över 100 000 personer. Ni har skänkt otrygghet åt dem som är arbetslösa, och Sverige backar i trygghetsligan. Jag rekommenderar läsning av Riksdag &amp; Departement nr 16 år 2012.

Herr talman! Om det skulle vara så att vi i Alliansen håller samma tal nu som 2006 håller Peter Persson och Lars Johansson samma tal nu som i valrörelsen 1979. Lyssnar man på den argumentation som till exempel Lars Johansson har om att man minsann kan parera krisens alla inverkningar, måste jag faktiskt säga att verkligheten har förändrats lite grann sedan 70-talet. Svensk ekonomi är global, och svensk ekonomi påverkas av vad som händer i USA, Indien, Kina och Brasilien. Det finns ingen politik i världen som kan rädda oss från den enorma lågkonjunktur som drabbade världen för några år sedan. Man fortsätter med påståenden med faktafel om att klyftorna ökar, att välfärden raseras och att lönerna sänks. Detta är inte sant. Jag är den förste att erkänna att det fortfarande finns enorma utmaningar. Det finns fortfarande problem med utanförskap och arbetslöshet. Jag vill inte på något sätt påskina någonting annat. Frågan är hur vi möter denna utveckling, om det är genom att det ska löna sig att arbeta eller om det är genom att öka bidragen. Jag känner en föreläsare som brukar åka runt i världen och föreläsa om kreativitet. Han brukar ställa följande fråga till ungdomar i Indien, Kina och liknande utvecklingsländer: Kommer samhället att vara bättre om 20 år? Nästan alla ungdomar i föreläsningssalen räcker upp handen. Jag brukar göra samma sak, och jag har gjort det sedan 2005, när jag träffar skolklasser i Sverige. Jag kan säga att bilden inte är riktigt lika positiv. Detta är ett problem som Sverige har dragits med länge. Vi behöver framtidstro och en känsla av att samhället är på väg framåt. Då är frågan hur vi bygger ett sådant samhälle. Bygger vi ett sådant samhälle på bidrag? Bygger vi ett sådant samhälle på att det ska löna sig ännu mindre att arbeta? Eller bygger vi ett sådant samhälle på att det faktiskt ska löna sig att gå upp på morgonen, gå till jobbet och arbeta och slita en hård dag? Vi måste faktiskt premiera arbete. Det är så vi bygger framtiden.

Herr talman! Det gladde mig mycket att Peter Persson inte upprepade de kritiska synpunkterna på den sänkta skatten på serverad mat. Jag tror att han numera måste glädjas åt detta. Det är viktigt att komma ihåg att minnet inte får vara alltför kort. Gläds åt det som vi har genomfört och som ni har föreslagit. Jag kan själv vara lite fundersam över om det var den mest optimala reformen och så vidare. Herr talman! Jag är mycket stolt över att kunna säga att jag sedan elva år sitter i skatteutskottet, och jag har samma politik. Jag brukar säga att Folkpartiet har en mycket tråkig skattepolitik eftersom vi alltid driver samma skattepolitik, nämligen att skatten på arbete ska sänkas i den mån det går och att skatten på konsumtion, energi och så vidare ska höjas. Det är en mycket god vägledning. Ni har den motsatta politiken, nämligen att en höjning av skatten på arbete alltid är bra politik. Där går en klar skiljelinje mellan oss, Peter Persson. Jag ska slutligen ta upp en helt annan sak, nämligen att några av oss - Peter Persson var också med - besökte det danska skatteministeriet för mindre än månad sedan. Vad fick vi då höra om utbudspolitik och så vidare? Jo, den danska regeringen, med Socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti, har genomfört en stor skattereform med exakt den inriktning som allianspartiernas skattereform sedan 2006 har. Den fördömer ni helt och hållet i Sverige. Men era partivänner i Danmark tar i allt väsentligt efter för att öka sysselsättningen. Det måste vara någon ordning på argumentationen.

Herr talman! Jag tror att vi har ganska bra ordning på vår argumentation. Jag märker i debatten att ni hela tiden försöker försköna den samhällsutveckling som vi har, medan vi pekar på de stora brister som vi ser i samhället. Vi vill också göra någonting åt dem. Ni bortser till exempel från att socialbidragskostnaderna ökar i kommunerna på grund av att a-kassan inte fungerar. Då måste allt fler människor gå med mössan i hand och söka bidrag för att kunna ha en dräglig livssituation. Det är väl ingen bra utveckling? Och detta är någonting som ökar. Unga människor är i allt större utsträckning arbetslösa, och det tar längre och längre tid innan de kommer in på arbetsmarknaden. Vi har också stora kullar med ungdomar som inte har den utbildning som fordras på arbetsmarknaden, och arbetsförmedlingarna skickar tillbaka pengar eftersom de inte får vidta åtgärder under de första tre månaderna som en ung människa är arbetslös. Det finns massor av brister i den politik som ni ansvarar för. Det är detta som interpellationen handlar om, nämligen att klyftorna ökar och att välfärden drabbas. Jag tycker att det alltid ska löna sig att arbeta. Det har vi socialdemokrater alltid tyckt. Vi har alltid drivit frågan om att vi ska skapa sysselsättning för alla människor som vill ha ett arbete. Det är oerhört viktigt. Men människor som har arbete vill också ha en välfärd som fungerar. De mår illa av att andra människor är arbetslösa eller slås ut från arbetslivet. Det är därför som välfärden är så viktig att koppla till just sysselsättningspolitiken. De hänger ihop. Att det ska löna sig att arbeta handlar inte bara om att man ska tjäna pengar. Att det ska löna sig att arbeta handlar också om att man ska bidra till samhällsutvecklingen i dess helhet. Då vill man ha ett jämlikt samhälle där alla människor får arbete och där det görs större insatser mot arbetslösheten.

Herr talman! Denna debatt handlar om huruvida arbetslinjen har varit framgångsrik för att bygga ett samhälle som håller ihop. Alla som har diskuterat och studerat välfärdsstater runt om i Europa vet att fattigdomsfällor, inaktivitetsfällor och arbetslöshetsfällor är baksidan av den inkomsttrygghet som välfärdsstaten ger. Det är klart att vi vill ha en inkomsttrygghet. Men vi måste alltid jobba med drivkrafter. Det är den eviga frågeställning som välfärdsstaten står inför, och det är den frågeställning som Socialdemokraterna konsekvent blundar inför. Det är därför som resultaten ser ut som de har gjort. Gini-koefficienten steg alltså kraftigt under de socialdemokratiska åren, kraftigare än i andra industriländer, trots att det var en period med god tillväxt. Under vår period har denna ökning som Socialdemokraterna orsakade brutits. Vi har sett en stabilisering av inkomstskillnaderna, vi har kunnat minska andelen med låg materiell standard, och vi har kunnat bibehålla social mobilitet. Det är resultaten. Sverige står sig mycket väl. Den svenska modellen är en framgångsrik social modell.